Fru ålderspresident! har frågat finansmarknads och bostadsministern hur han ser på de problem som finns med nuvarande tomträttssystem och om han avser att återkomma med förändringar som gör tomträtten mer attraktiv. Arbetet inom regeringen är så fördelat att det är jag som ska svara på interpellationen. De nuvarande reglerna om tomträtt har setts över i flera omgångar. Som Larry Söder framhåller har det påtalats problem med systemet. Ett sådant problem är att avgälden kan öka kraftigt eftersom ändring av den bara sker vart tionde år. Ett annat problem som har uppmärksammats är att kommunerna beräknar avgälden på olika sätt. Tomträtts och arrendeutredningen lämnade 2012 ett delbetänkande med förslag till ändrade regler. Utredningens förslag fick kritik under remissbehandlingen. Kritiken består i huvudsak av att förslaget inte ger ett tillräckligt starkt skydd mot kraftiga avgäldshöjningar för tomträttshavare i områden med höga markvärden och att förslaget också kan leda till minskade inkomster för vissa kommuner. Kritiken tydliggör att frågan om tomträttsavgäld är komplex. Regeringen för en aktiv politik i fråga om bostadsbyggandet och bostadsmarknaden i Sverige. Regeringen bedriver också ett aktivt arbete för att föra frågan om tomträttsavgäld framåt. Regeringskansliet har vid flera tillfällen hållit möten med särskilt berörda parter om inriktningen på det fortsatta arbetet. För närvarande analyseras problembilden och möjliga vägar framåt med beaktande av den kritik som har förts fram.
Fru ålderspresident! Jag vill tacka ministern för svaret. Jag vill framhäva att i undersökningar uppger nio av tio unga att de vill äga sitt boende inom en femårsperiod. Samtidigt har samma grupp fått det allt svårare att efterfråga ägt boende till följd av en rad kreditrestriktioner. Detta är en följd av den nu förda politiken där det ska vara både hängslen och livrem för att människor ska få låna till sitt boende. Det behövs nu politik som motsvarar människors behov av bostad. Människor ska få bättre möjligheter att äga sin bostadsrätt eller flytta till en villa när de bildar familj, och det ska vara möjligt för både unga och gamla. Det är här som jag tycker att tomträtten kommer in. Tomträtterna härstammar från 1907 och var då en lösning för mindre bemedlade familjer att kunna bygga hus även om de inte hade råd att köpa den tomt som huset skulle stå på. Problemet i dag är precis likadant. Med höga markpriser blir tomten oftast mycket dyr att köpa på tillväxtorter. Det är inte bara de mindre bemedlade som är helt hänvisade till hyresmarknaden utan också allt fler som tjänar rätt bra. Att då se över tomträtten som en del av lösningen på problematiken borde vara rimligt. Det är inte ett alternativ för alla men för en del om vi skapar ett regelverk för tomträtter som är förutsägbart och transparent. Nu finns tomträtten där markägaren, vilket vanligtvis är kommunen, hyr ut marken till hushållet och i gengäld får en avkastningsränta på markens värde. Denna ränta kallas avgäldsränta och bygger på ett underlag som i praktiken är 75 procent av marknadsvärdet på marken. När taxeringsvärdet förändras sker också en förändring av avgälden som tomträttsinnehavaren ska betala. Precis som ministern skriver i sitt svar finns det en del problem som har uppmärksammats. Avgäldsunderlaget ska i dag uppdateras endast vart tionde år. Med snabbt stigande markpriser har det inneburit att avgäldsbeloppet har ökat kraftigt och ibland fördubblats från ett år till ett annat, vilket har skapat oförutsägbarhet och stora ekonomiska konsekvenser för tomträttsinnehavaren. I Stockholm rapporterades det om att avgälden ökade med uppemot 100 procent vid den omräkning som skedde 2017. Ett vanligt villahushåll i exempelvis Sollentuna kunde i och med kommunens omräkning få ökade kostnader från 3 100 kronor till 6 300 kronor per månad. Det är helt självklart att människor avstår från tomträtter när det inte går att förutse kostnadsutvecklingen. Vidare finns problem när reglerna ger utrymme för olika sätt att beräkna avgälden. Kommuner använder sig av olika beräkningsmodeller och kan förändra dessa löpande, vilket minskar transparensen och förutsägbarheten för tomträttsinnehavaren. Detta ökar människors oro, och givetvis drar man sig för att bli tomträttsinnehavare om man är helt utlämnad till en motpart som beslutar. Denna situation skulle vara helt otänkbar när det gäller till exempel hyreslägenheter där hyreshöjningar faktiskt förhandlas. Problemen hämmar förstås människors möjlighet och vilja att efterfråga tomträtt och därmed ett boende i eget småhus samtidigt som många barnfamiljer efterfrågar boende i småhus. Vi kristdemokrater ser det som angeläget att boende i småhus är attraktivt och att fler familjer får möjligheten att välja det framför andra boendeformer. Som ministern mycket riktigt påpekade i sitt svar finns det en utredning som skulle kunna ligga till grund för en förändring. Många av förslagen skulle vara användbara även i dag. Om regeringen har pinpointat samma problematik som jag med tomträtterna och regeringen anser att tomträtter kan vara lösningen för fler undrar jag: Kan inte regeringen lägga fram ett förslag? Vad är det som gör att det dröjer? Regeringen kan ju inte vara nöjd med dagens system. Ministern sa att man inte är det.
Fru ålderspresident! Att det finns ett problem för människor som vill äga sitt boende när det gäller att kunna göra det är vi väl medvetna om. Där får man säga att Kristdemokraternas politik har medverkat till att försämra situationen. När ni drev igenom ett avskaffande av fastighetsskatten blev effekten att villapriserna ökade kraftigt, och det innebar att tröskeln för att människor skulle kunna köpa sina hus blev högre. Det är en effekt av Kristdemokraternas egen politik. När det gäller den övriga bostadspolitiken kan jag också konstatera att Kristdemokraterna är ivriga motståndare till alla former av investeringsstimulans för att man ska kunna bygga billiga hyresrätter som vanligt folk kan flytta in i. Det är ni emot, Larry Söder. Och så fort ni får tillfälle att avskaffa den typen av investeringsstöd gör ni det. Det gjorde ni senast förra hösten tillsammans med Moderaterna och Sverigedemokraterna. Den politik ni för på bostadsområdet innebär att det blir svårare och dyrare att bygga. Det pressar också upp priserna generellt sett och utestänger därmed många från bostadsmarknaden. När det gäller tomträtterna är det i stor utsträckning en kommunal fråga eftersom kommunerna råder över de beräkningsmodeller man använder. Samtidigt har antalet tomträtter minskat över tid. Det är ungefär 50 000 kvar på småhussidan. Det är en minskning med 17 procent sedan 2012. Det har länge funnits önskemål om att man från statligt håll ska styra upp detta mer. Senaste gången det utreddes var 2012. Vad jag förstår är Larry Söder förespråkare för det som utredningen kom fram till 2012. Men han verkar inte ha tagit del av den remisskritik som har framförts och inte heller riktigt sett konsekvenserna av det som utredningen föreslog. Söder pekar på problemen med stora avgäldsökningar på grund av att markpriserna stiger. Men det löstes i praktiken inte av den utredningen. Där föreslogs inte en spärregel. Man utredde en spärregel men föreslog den inte. Den frågan löstes alltså inte. Däremot tog man upp att tomträttsavgälderna skulle justeras varje år så att det skulle bli ett mer utdraget förlopp. Men det innebär att man i slutänden ändå kommer att landa på ungefär samma markavgäld. Det blir bara under en längre period. Men det löser som sagt inte grundproblemet, det vill säga att avgälderna stiger. Larry Söder verkar inte heller ha tagit del av hur förslaget skulle slå för kommunerna. För kommuner som har mycket tomträtter skulle det slå direkt på den kommunala ekonomin om man ändrar systemet. Det har gjorts beräkningar i utredningen. Med det här förslaget skulle en kommun som Västerås tappa 14 miljoner kronor rakt upp och ned. Sådan var situationen 2012. Det har inte gjorts någon analys av hur det skulle se ut 2019. Men då var det 14 miljoner kronor. Luleå skulle tappa över 5 miljoner kronor. Eskilstuna skulle tappa nästan 5 miljoner kronor och så vidare. När man tittar på effekterna för några av storstäderna, Stockholm och Göteborg, kan man dessutom se att utredningen räknar med att de kommunerna med det nya systemet skulle kunna ta in ytterligare pengar. För Stockholms räkning handlar det om 25 miljoner extra, och för Göteborg handlar det om 27 miljoner extra. Då undrar man var de pengarna kommer från. De skulle i så fall komma från dem som hyr marken genom tomträtt. Det skulle alltså leda till kraftiga ökningar av deras tomträttsavgäld, om inte kommunen ger rabatt. Det finns det möjlighet för kommunerna att göra. Fru ålderspresident! Det är den typen av problematik och remisskritik som har lett till att varken den förra regeringen, som Kristdemokraterna satt i, eller den här regeringen, som jag sitter i, har valt att gå fram med förslaget. Effekterna blir helt enkelt inte riktigt bra. Så länge vi inte har något bättre system får vi leva med det vi har, fru ålderspresident.
Fru ålderspresident! Tack, ministern, för diskussionen! Jag håller givetvis inte med om varför vi har den här problematiken, det vill säga att bostadsbyggandet minskar i Sverige. Jag hävdar att det är krisrestriktionerna som har blivit alltför snäva. Både hängslen och livrem gör att det ser ut på det här sättet. Det är den regering som sitter nu som ansvarar för det. Ministern hävdar att jag inte är för investeringar i bostäder över huvud taget. Det är jag visst. Men jag tycker att investeringarna ska göras i människorna. Se i stället till att höja bostadsbidragen för människor så att de kan hyra de lägenheter vi har, i stället för att stoppa investeringsbidraget rakt i fickan på företagen. Det skapar inte nya bostäder i längden. Man måste i stället se att kommunerna har ett ansvar för att lösa bostadsfrågan för sina medborgare. Just nu ryggar många kommuner undan från det. Men det har man faktiskt. Om tomträtten är en del av det får de regler som finns ses över. Vi kristdemokrater har ett antal förslag för hur man skulle kunna förändra systemet med tomträtter. Man skulle kunna förändra avgäldssystemet och införa en löpande avgäldsränta om 2,75 procent, enligt utredningens förslag - precis som ministern sa är många av förslagen i utredningen från 2012 bra. Det ska också gälla i hela landet. Därmed försvinner olikheten mellan kommuner, och systemet blir mer förutsägbart för hushållen. I min politik utgår jag från människor. Det betyder att människor ska tycka att det är förutsägbart. Det är människor som ska ha möjlighet och råd att göra detta. Och det är kommunernas skyldighet att se till att människor har tak över huvudet. Vi tycker också att avgäldsunderlaget för småhus ska omvärderas när hushållet väljer att flytta och därmed avsäger sig tomträtten. Det gör avgälden förutsägbar under hela boendetiden, och de snabba värderingsökningar som kan ske med dagens system minskar. Avgälden ska också justeras varje år, precis som ministern sa, och skrivas upp med till exempel konsumentprisindex mellan värderingarna. Vi tycker även att man ska uppmuntra till projekt när det gäller tomträtt för småhus. För det kan man ha stimulansmedel till kommunerna, till exempel stå för de va-kostnader som är en tung börda för människor som ska bygga sitt hus. Tomt och va är stora delar. Det är några förslag som jag tror att ministern ändå har tänkt på tidigare. Jag tror att ministern kan ge en liten syn på de förslag som läggs fram och om de är möjliga att införa. Enligt mitt sätt att se på det finns det underlag för att kunna fatta beslut i riksdagen i dag. Det behövs bara en proposition. Det är ministerns ansvar att se till att vi får en sådan. Det är ministerns ansvar att se till att vi har bostadsbyggande i landet som motsvarar det behov som finns. Det har vi inte i dag. Jag ställde interpellationen till bostadsministern. Till honom har jag flera gånger hävdat att vi har en bostadskris i Sverige. Denna regering har inte uppfattat att vi har en bostadskris. Men det har vi. Vi måste vända på alla stenar. Tomträtten är en sak som vi kan göra något åt. Man kan givetvis skylla på en regering som satt för 6 år sedan, 8 år sedan, 10 år sedan, 20 år sedan. Men nu är det denna regering som har ansvaret och som kan göra någonting åt det. Jag hoppas att regeringen tar till sig detta och ser på de möjligheter som finns. Vi kristdemokrater ser gärna till att gemensamt lösa detta på bästa sätt. Men om man som minister bara säger att vi får leva med det system vi har så har man redan bestämt sig för att inte lägga fram några nya förslag.
Fru ålderspresident! Vi är kvar på ett väldigt högt bostadsbyggande. Vi lyfte under förra mandatperioden bostadsbyggandet kraftigt, till nivåer som vi inte hade sett sedan 70-talet. Nu har det skett en liten minskning. Men vi ligger kvar på en väldigt hög nivå. Det var något helt annat när Kristdemokraterna regerade. Det första ni gjorde när ni tillträdde 2006, Larry Söder, var att avskaffa investeringsstödet, och bostadsbyggandet bara rasade. Därmed byggde man upp den skuld som man sedan fick, det vill säga ett alltför otillräckligt bostadsbyggande under lång tid. Likadant var det i höstas - jag behöver inte gå särskilt långt tillbaka. Så fort ni fick möjlighet drog ni in de statliga pengar som vi använder till att bygga just billiga hyresrätter som vanliga människor kan flytta in i. Det är inte på det sättet att de pengarna går rakt ned i fickorna på några fastighetsägare. Vi villkorar det: Om ni bygger billigt så att vanligt folk kan flytta in, få hyror och rimliga villkor får ni pengar, annars inte. Om vi skulle gå via bostadsbidraget skulle vi inte alls ha någon press på bostadsproduktionskostnaderna. Då skulle staten i efterhand täcka kostnaderna. Risken är då att man fortsätter att bygga jättedyrt och att skattebetalarna sedan får betala det via höga bostadsbidrag. Det är inte särskilt klokt. Då kan vi verkligen tala om att fylla fickorna på fastighetsbolagen, eftersom de kommer att kunna bygga mycket dyrare och räkna med att staten ska fylla på folks plånböcker därefter. Det är ingen bra idé. När Kristdemokraterna regerar minskar bostadsbyggandet. När vi regerar ökar bostadsbyggandet. Så är det faktiskt. Larry Söder föreslår en avgäldsränta och säger att det inte behövs någon beredning för det. Det kan bara läggas fram en proposition. Nu har vi ett beredningstvång i regeringsformen. Det innebär att alla förslag som läggs fram till den här kammaren måste vara utredda, och konsekvenserna måste vara utredda. Det är inte konsekvensen av Larry Söders förslag. Min fråga till Larry Söder blir: Vilka blir effekterna för kommunerna med den idé som du har? Har du något svar på den frågan? Vilka blir effekterna för de enskilda boende? Vi vet att 2012 års utredning skulle utgöra en väldigt hård smäll för kommuner som Västerås, Luleå och Eskilstuna. Såvitt jag vet har KD inte satt av några extra pengar till kommunerna för att kompensera dem för detta. En sådan konsekvensanalys är väl inte gjord? Jag har därför en fråga med anledning av Larry Söders förslag. Vad blir konsekvenserna för kommunerna? Vi vet också att med 2012 års förslag skulle tomträttsinnehavare i Stockholm och Göteborg förmodligen få en kraftig smäll då deras avgälder ökar - såvida inte kommunerna gav dem rabatt, men det kan man inte vara säker på. Vad skulle KD:s förslag innebära för de enskilda boende? Det har de såvitt jag vet heller inte analyserat. Så enkelt är det alltså inte, fru ålderspresident, att man bara kan lägga fram en proposition utan att den har genomgått en konsekvensanalys. En sådan måste faktiskt göras. I den utredning som kom 2012, som den borgerliga alliansregeringen inte gick vidare med, är nackdelarna så pass stora att heller inte jag är beredd att gå vidare med förslaget. Det finns säkert annat man kan göra. Det får vi analysera vidare. Men där är vi inte i dag.
Fru ålderspresident! Alla som har byggt en bostad vet att det tar ganska lång tid att få en bostad på plats. Det är nog inte orimligt att tänka sig fyra till fem år. Från tanke till att det står en bostad på plats tar det alltså fyra till fem år. Fundera på hur det såg ut för fem år sedan: Vem fattade beslut om att bygga bostäder? När började det sedan falla? Den ökning som kom under den förra mandatperioden är inte denna regerings förtjänst. Den är alliansregeringens förtjänst. De sänkningar som däremot kom 2018, trots regeringens investeringsstöd, innebar sammanlagt en minskning av antalet bostäder. Morgan Johansson kan notera detta och se efter bland siffrorna. År 2018 minskade bostadsbyggandet jämfört med 2017, trots att det fanns ett investeringsstöd. Detta bevisar att investeringsstöd inte ger fler bostäder utan bara andra typer av bostäder, till exempel hyresbostäder som ju Morgan Johansson tycker att vi bara ska bygga. Jag tycker däremot att det ska finnas ett blandat boende och sådant som människor faktiskt vill ha. Nio av tio unga vill ha ett eget boende. Då är det vår skyldighet att se till att det finns en möjlighet till det. Morgan Johansson har klart och tydligt talat om att tomträtter inte är något man ska lägga tid på, utan det system vi har får vi leva med. Kristdemokraterna har ett antal förslag som är möjliga att genomföra. Jag tar gärna en kaffe med Morgan Johansson då jag kan förklara mer vad detta innebär och hur vi skulle kunna gå vidare och göra detta gemensamt. Man kan inte bara säga till Sveriges bostadsönskande ungdomar att de inte har någon möjlighet att köpa en egen bostad eftersom kreditrestriktionerna är så pass höga att de måste vänta. Det här med tomträtter tänker man heller inte förändra. Detta är ganska beska besked till ungdomar som vill ha en egen bostad.
Fru ålderspresident! Återigen, Larry Söder: Att bostadspriserna pressades upp kraftigt under er period var en effekt av att ni avskaffade fastighetsskatten. Då blev tröskeln högre. Det måste du ändå förstå. Om man sänker fastighetsskatten pressar man upp villapriserna. Precis detta har inträffat. Man kan naturligtvis jonglera med årtal, men faktum är att när ni avskaffade investeringsstödet 2007 rasade bostadsbyggandet. Så var det faktiskt. Det berodde inte på att man hade planerat dåligt tidigare, utan det berodde på att det plötsligt fanns ett antal planerade projekt som man inte längre kunde räkna hem. Då lade man i stället ned dessa projekt. När vi sedan återinförde stödet ökade bostadsbyggandet, och det ökade kraftigt till en nivå som vi inte har sett sedan 70-talet. Jag är naturligtvis inte ute efter att bara bygga hyresrätter, utan jag vill ha ett blandat byggande. Så ser det också ut. Men faktum är att de som kanske ska flytta hemifrån och bilda familj och som har ganska låga inkomster inte har flera miljoner på banken. De kan inte bara köpa sig ett hus. Det må vara på tomträtt eller på fri grund; det spelar ingen roll. De är ofta i stället hänvisade till hyresrätter, och därför tycker jag att det är ett problem när byggandet av hyresrätter faller och vill därför stimulera det. Detta görs på sådant sätt att man ser till att de som bygger billigt och kan erbjuda rimliga hyror får stöd av staten. Annars får de det inte. Men så fort Kristdemokraterna får tillfälle avskaffar de ett sådant system. Vad gäller tomträttsfrågan tror jag inte att det spelar någon roll om vi dricker kaffe eller inte. Jag ställde ju en fråga till Larry Söder huruvida han hade en konsekvensanalys av detta för kommunerna och för de boende. Det hade han inte. Han vet inte vad som skulle inträffa om hans förslag gick igenom. Så länge vi inte har någon sådan analys kan vi heller inte lägga fram ett förslag som detta i riksdagen.